Fru talman! Arne Kjörnsberg ondgör sig över att det inte har förts mer omfattande diskussioner i syfte att nå samförstånd mellan vänsteroppositionen och regeringssidan i utskottet. Jag kan bara konstatera att det med den skillnad i grundsyn som råder inte är lätt att finna basen för ett samförstånd. Har man som Socialdemokraterna uppfattningen att vi skall återgå till 80-talets politik med kraftiga skattehöjningar, med påslag på de offentliga utgifterna och inte nej till regleringar utan återinförande av regleringar, då finns det tyvärr inte mycket underlag för en överenskommelse. Vad arbetslösheten beträffar sade jag i mitt anförande att vi redan när vi för ett år sedan skrev ''Ny start för Sverige'' kunde konstatera att den sedan något år tillbaka var på snabbt uppåtgående och att den med den politik som då fördes skulle stiga ytterligare en hel del. Nu är arbetslösheten dessutom någonting som så att säga ligger sent i den ekonomiska utvecklingen. Även om man rättat till både det ena och det andra, dröjer det innan det ger utslag i arbetslöshetsutvecklingen. Därför förutsåg vi att vi skulle få arbetslöshetstal på den nivå som nu föreligger. Det beror på missgrepp och försummelser av den förra regeringen. När det gäller räntan kan jag åter påminna om vad jag sade: Jämfört med omvärlden kommer den att kunna reduceras, dvs. den räntemarginal som kvardröjande devalveringsoro och annat skapar. Om nu Arne Kjörnsberg betvivlar detta, hur kan ni socialdemokrater vidhålla räntelånesystemet när vi tydligen har en realränta på 7--8 % beständigt enligt socialdemokratisk uppfattning? Slutligen: Vem är det som styr här? Det är intressant att se tillbaka. Efter valresultatet sades det att det aldrig kommer att gå att få ihop fyra partier, dessutom i en minoritetsregering. Det gick. Så skrev regeringen en regeringsförklaring. Då sade man: Det kan hända att de kan skriva ihop sig men det kommer de aldrig att kunna genomföra. När det gäller det praktiska kommer de att skilja sig. Det har varit spekulationer under det år som gått om splittring i regeringen. De har nu tystnat, därför att sammanhållningen i regeringen är god. Regeringen har en väldigt bra sammanhållning kring den politik som skall genomföras. Vi har goda förhoppningar om att i denna kammare även fortsättningsvis kunna vinna majoriteter för förslagen på samma sätt som har skett under det här året.
Fru talman! Herr Tobisson säger att skillnaden i grundsynen är så stor, att det inte är någon idé att resonera. I den första delen instämmer jag, den andra delen instämmer jag inte i. Jag tycker faktiskt att man borde kunna resonera ändå. Så säger herr Tobisson att vi bara vill ha kraftiga skattehöjningar. Men, herr Tobisson, det är ni som har ordnat till kraftiga skattehöjningar för vanligt folk. Ni sänker ju skatterna bara för förmöget folk. Det är vad ni gör. Det är detta som Per-Ola Eriksson, Stefan Attefall och alla de andra ställer upp på. På nytt upprepar Lars Tobisson att arbetslösheten var på snabbt uppåtgående när ni skrev ert program ''Ny start för Sverige''. Den var 2,1 %. Nu är den 4,6 %, herr Tobisson. Det är ni som har ansvaret nu. Tala om vad ni skall göra för att få ned arbetslösheten till samma nivå som den var på när ni övertog regeringsansvaret, om det är er ambition. Man börjar tvivla på det. Nu säger ni att er ambition är att se till att det blir lägre arbetslöshet än i omvärlden. Ni har alltså övergivit vår utgångspunkt, arbete åt alla. Om sammanhållningen i regeringen är bra har jag naturligtvis ingen som helst aning om. Jag tror herr Tobisson på hans ord, men jag noterar att det är en minoritetsregering. Detta gör att herrarna Jenevall och Ian Wachtmeister får inflytande. Min korta och enkla fråga till finansutskottets ordförande var -- han var ju så optimistisk om att man skulle klara alla regeringsförslag i framtiden: Vad har ni lovat Ian Wachtmeister och Bo G. Jenevall för att ni skall kunna vara så säkra på att det här kommer att rulla på? Jag fick inget svar av Per-Ola Eriksson. Jag kanske kan få det av en av konstruktörerna bakom förslaget ''Ny start för Sverige''.
Fru talman! Det är lätt att svara. Det finns inget svar, för det finns inga sådana löften. Låt mig återgå till skattepolitiken. Arne Kjörnsberg säger att vi sänkt skatterna bara för de rika men höjt för vanliga inkomsttagare. Jag antydde redan i mitt anförande -- det är tydligt att det var befogat -- att Arne Kjörnsberg glömt att vi har sänkt momsen. Först sänktes den på livsmedel och vissa tjänster, sedan har en allmän sänkning av momsen genomförts. Det tror jag att alla uppfattar som bra, i synnerhet de som har svårt att få hushållskassan att räcka till. Varför genomför vi övriga skattehöjningar som möjligen inte slår lika brett som momsen? Naturligtvis därför att vi vill restaurera Sveriges ekonomi och se till att lösa de problem som Arne Kjörnbsberg och hans socialdemokratiska kamrater skapade mot slutet av 80-talet, nämligen den växande arbetslösheten. Det gör vi genom att se till att Sverige åter blir konkurrenskraftigt, kan bedriva produktion som ger möjligheter att få de arbetstillfällen som var på väg att i strömhopp flytta ut ur landet. Detta är svaret på vad vi vill göra åt arbetslösheten. Vi är medvetna om att det arbetet tar tid. Därför skall vi naturligtvis under tiden arbeta för att begränsa arbetslöshetens verkningar, särskilt med inriktning på att förhindra en uppgång av antalet långtidsarbetslösa. Arne Kjörnsberg återkommer till detta att regeringen må ha god sammanhållning och veta vad den vill, men att den bara är en minoritetsregering. Vad beträffar förmågan att verka här i riksdagen tycker jag att ett betyg avges när vi nu sammanställer budgeten för nästa år. Det kan konstateras att avvikelserna kan summeras netto till endast 26 miljoner. Det kan förefalla vara en hel del pengar, men när underskottet i budgeten är 100 miljarder är det i sammanhanget inte så värst mycket. Det kan också konstateras att det budgetsaldo som finansutskottet nu har räknat fram t.o.m. är bättre för nästa år än det som presenterades i budgetpropositionen. Jag tycker alltså att förmågan att få förslagen igenom i riksdagen under det gångna året har visat sig god. Jag har inga förväntningar om att den skulle behöva förändras i fortsättningen.

Fru talman! Socialdemokraterna hävdar att det grundläggande problemet i svensk ekonomi skulle vara att regeringen driver en alltför åtstramande politik. Detta är fel. Problemet är det motsatta, dvs. att regering och riksdag driver en alltför expansiv finanspolitik, som medfört en åtstramning genom höga realräntor. Den finanspolitik som i dag föreslås av er socialdemokrater skulle, om den förverkligades, leda till ännu högre räntor. Enbart förväntningar om politikens förverkligande skulle medföra att omvärldens sparare krävde högre ersättning, dvs. högre ränta, för att ställa sina besparingar till förfogande för användning i Sverige. Jag skall i mitt inlägg uppehålla mig vid den socialdemokratiska politikens räntehöjande effekter. I sin motion Fi40 återkommer Socialdemokraterna gång efter annan till att regeringens politik är alltför åtstramande. De skriver: ''Problemet är att regeringens politik skapar en hemmagjord nedåtgående spiral, som medför att nedgången blir avsevärt större än vad som föranleds av konjunkturutvecklingen.'' Man kritiserar regeringen för att den ''stramar åt efterfrågan'' och driver ''åtstramningspolitik''. Man säger att ''med regeringens politik kommer ekonomin under de närmaste två åren att utvecklas mycket svagt'' och att ''detta är en politik som vi socialdemokrater inte kan acceptera''. Den enda rimliga tolkningen av dessa uttalanden är att Socialdemokraterna vill spä på efterfrågan väsentligt mer än regeringen. Om man inte kan acceptera regeringens budgetunderskott på 100 miljarder kronor, vad är då acceptabelt, 110 miljarder, 120 miljarder eller vad? Man skriver t.ex.: ''Vi avvisar åtstramningsförslag som minskar hushållens köpkraft.'' Vidare säger man: ''Det finns enligt vår bedömning inte skäl att strama åt ekonomin på det sätt som regeringen gör.'' I stället menar man att ''en viss ökning av den offentliga konsumtionen är mer rimlig och att därtill bör i nuvarande läge investeringsnivån höjas kraftigt''. Det som inte gör det trovärdigt att underskottet skulle stanna vid denna av Socialdemokraterna i sin motion framräknade siffra är bl.a. att man samtidigt i skriften ''Vart är Sverige på väg?'' lovar att de expansiva åtgärderna sänker arbetslösheten till 3,5 %. De flesta bedömare tycks vara överens om att den öppna arbetslösheten når upp till drygt 5 % nästa år. Till detta skall läggas 3--4 % i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Skall Socialdemokraternas 3,5 % tolkas så, att arbetsmarknadspolitiken plus andra offentliga åtgärder skall sysselsätta inte bara dagens 3--4 % utan dessutom ytterligare 1,5 %, dvs. totalt i arbetsmarknadspolitiksa åtgärder ca 5 % av arbetskraften? Det är möjligt att detta går, men att påstå att detta skulle vara möjligt utan ökat budgetunderskott är inte trovärdigt. Den slutats som omvärlden säkerligen skulle dra av en socialdemokratisk målsättning att med expansiv politik söka ta ned arbetslösheten till 3,5 % är att Socialdemokraterna skulle se sig tvingade att devalvera, om de kom till makten i morgon, eller att de fick starta med upptagande av utlandslån i stor skala. Det saknar alltså trovärdighet, när man som Socialdemokraterna hävdar att det är möjligt att snabbt sänka arbetslösheten till 3,5 % utan att devalvera, utan att ytterligare öka budgetunderskottet, utan att frammana ytterligare höjd ränta och utan att staten tar upp lån utomlands. Denna gottköpslösning på våra ekonomiska problem existerar inte i sinnevärlden. Francois Mitterand fick göra i Frankrike 1981, inom loppet av några veckor eller månader tvingas kasta i papperskorgen alla ekonomisk-politiska texter av den expansiva typ som man presenterat för riksdagen nu i maj. Världsekonomins sammanflätning genom valutamarknaderna gör att förutsättningarna för ekonomisk politik i ett litet land som Sverige i dag är helt annorlunda än på Keynes eller Gunnar Strängs tid. Med den oblyga, ständiga examination som omvärdlden utsätter svensk ekonomisk politik för skulle därför Socialdemokraternas alternativ -- om det kom till förverkligande -- innebära kraftigt höjda räntor, eftersom politiken av tillräckligt många skulle uppfattas som en utstakad väg mot en ny svensk devalvering, eller att Socialdemokraterna kommer att tvingas överge normen att svenska staten inte skall låna utomlands. Jag menar alltså inte att Socialdemokraterna avser att devalvera, men att logiken i deras politik leder fram till en devalvering. Vare sig man lånar utomlands eller tvingas fram mot devalveringsförväntningar kommmer räntan att stiga. Den trovärdighet som krävs för att hålla borta devalveringsförväntningar måste intjänas. Det är precis vad regeringen nu gör, och regeringens politik är i detta avseende en fortsättning på den socialdemokratiska regeringens politik under dess sista år vid makten. Endast genom demonstrerad, intjänad trovärdighet kan i 90-talets värld en svensk regering säkerställa en låg och stabil ränta. Det gäller för alla politiker i Sverige, För att vara trovärdiga i devalveringsfrågan räcker det därför inte för er Socialdemokrater att ni här och där i motioner och anföranden bekänner er till en fortsatt fast växelkurs. Det krävs också att ni lever som ni lär i era förslag till riksdagen. Om ni Socialdemokrater fortsätter som hittills, bygger ni successivt upp allt starkare förväntningar i de egna leden om en radikalt annorlunda, expansivt inriktad politik med förväntningar om snabbt fallande arbetslöshet. Sedan blir ni politiskt uppbundna av dessa förväntningar, vilket vore illa, eftersom det ni förespeglar era egna är en politikomläggning som är oförenlig med en fast växelkurs, om ni inte tänker er att under lång tid försvara växelkursen med hjälp av ett högt ränteläge. Det kan ni naturligtvis göra, men då uppnår ni å andra sidan inte målet om en lägre arbetslöshet. Kort sagt: Er ekonomiska politik hänger inte ihop. Med ett strukturellt budgetunderskott på ca 50 miljarder kronor kan man strama åt genom politiska beslut i riksdagen. Då har man möjlighet att välja de utgiftsposter och skatter som skall sänkas eller höjas, liksom de regeländringar som bör genomföras i t.ex. de offentliga transfereringssystemen. En sådan åtstramning sker genom det politiska systemet och genom en demokratisk process av traditionellt slag. Jag inbillar mig naurligtvis inte att regeringen och Socialdemokraterna skulle göra samma prioriteringar i denna demokratiska process. Men vi borde kunna vara överens om att åtstramningarna bör beslutas här i denna kammare, snarare än att genomföra en åtstramning i form av högre räntor, vilket skulle bli resultatet av er politik, om den förverkligades i dag. Min prognos är att realräntan med regeringens politik fortsätter trendmässigt att sakta falla under kommande månader och år. Med socialdemokratisk politik modell 1992 -- som skiljer sig från den politik som fördes under Socialdemokraternas sista regeringsår -- går räntan åt andra hållet, dvs. uppåt. Skillnaden mellan de båda alternativen ökar alltså. Anta att Socialdemokraternas budgetalternativ måste försvaras med så mycket som 2 % högre ränta jämfört med regeringens politik under ett år. Vad skulle detta alternativ innebära? Högre räntor medför en åtstramning av investeringarna. Med 2 % högre ränta krävs 2 % högre avkastning på investeringsprojekten i Sverige. Ett antal projekt skulle aldrig komma till stånd, och ett antal som påbörjats skulle läggas ned. Dessutom skulle sannolikt ett Sverige, som tvingas att falla tillbaka på en högräntepolitik, av tillräckligt många uppfattas som ekonomiskt instabilt, vilket i sig skulle fungera som en broms. Landets konkurrensutsatta näringsliv krymper till dess man i riksdagen kan samla sig till en åtstramning i budgetpolitiken liknande den som vi nu har. Om så inte sker, utan räntan fortsätter att ligga högt, ja, då riskeras så småningom genom en svag investeringsutveckling basen för löner, välfärdssystem, pensioner osv. Det här är den långsiktiga verkan. På kort sikt är höga räntor fördelningspolitiskt problematiska. Jag skall här visa några preliminära beräkningar. Praktiskt taget varje hushåll skulle drabbas, utom pensionärshushåll, som kompenseras genom basbeloppshöjningar. Hushållens ränteinkomster skulle visserligen öka med ca 2 miljarder kronor per år, men hushållens ränteutgifter skulle öka ännu mera -- som bekant har t.ex. banker en räntemarginal. Stigande räntor tvingar ner priserna på villor och bostadsrätter. De som har villor och bostadsrätter får följaktligen se sina tillgångar minska i värde. Totalt kan högräntepolitikens åtstramning genom högre boendekostnader för villaägare och hyresgäster uppskattas till 5--6 miljarder kronor per år. Statens kompenserade utgifter för räntebidrag till egna hem skulle öka med ca 600 milj.kr. per år. För boende i hyresrätt kan hyreshöjningen efter räntebidragskompensation uppskattas till drygt 2 %. De av räntehöjningen orsakade högre bostadskostnaderna medför i sin tur att staten får ökade utgifter för bostadsbidrag. Sammantaget skulle statens utgifter för räntebidrag och bostadsstöd kunna öka med så mycket som 1,9 miljarder kronor per år. Med 2 % räntehöjning skulle inflationen stiga med ca 0,4 %, vilket i sin tur skulle höja basbeloppet och leda till ökade transfereringar över statsbudgeten. Totalt kan transfereringarna beräknas öka med knappt 1 miljard kronor per år, och inkomstskatterna minska med knappt 0,5 miljarder kronor per år. Det blir också ökade statsskuldräntor med högre marknadsräntor -- en stor utgiftsökning för skattebetalarna, ca 1,8 miljarder kronor per år. Detta med den antagna räntehöjningen om 2 % för att Socialdemokraterna skall kunna försvara sin politik. Sedan en tid betalar staten 65 miljarder kronor i statsskuldräntor varje år. Om man utgår från kompletteringspropositionens långtidskalkyl, skulle denna siffra stiga till ca 100 miljarder kronor 1996/97. Med en socialdemokratisk högräntepolitik skulle skulden stiga betydligt snabbare. Hur slår då högre räntor mot arbetslösheten? Med tanke på att Socialdemokraternas expansiva politik är motiverad av omsorg om sysselsättningen hade man väntat sig en analys av den frågan. Vad hjälper det de arbetslösa om Socialdemokraterna genom ökade arbetsmarknadspolitiska åtgärder ger dem sysselsättning, samtidigt som budgetunderskottet ökas, vilket i sin tur leder till åtstramande räntehöjningar någon annanstans i ekonomin? Högre räntor stramar åt inte minst de små och medelstora företagen. Dessa företag går i många fall redan i dag på knäna på grund av höga realräntor. Om räntan skulle stiga ytterligare, skulle ett antal av dessa företag tvingas i konkurs, tvingas avskeda personal och på så sätt späda på arbetslösheten. En sektor som skulle drabba särskilt hårt av en högräntepolitik är bygsektorn. I denna sektor finns ca 55 000 av våra små och medelstora företag. Med högre räntor skulle alltså byggarbetslösheten öka ytterligare. Den av den tidigare förda expansiva politiken under 80-talet förorsakade fastighetskrisen skulle också förvärras, om räntorna skulle gå upp ytterligare. Även detta drabbar byggsysselsättningen. Fru talman! Det är i dag kännbart för svensk ekonomi med de höga realräntorna. Prioriteringen måste vara att få ned dem, inte att, som Socialdemokaterna gör, föreslå en politik som riskerar att driva realräntan ännu mer i höjden. Låt mig avslutningsvis besvara Arne Kjörnsbergs tidigare fråga här om kvittningsrätten. Nej, den gamla kvittningsrätten är inte tänkt att återinföras. Det skall inte bli något nytt dribblande med improduktiva skattearrangemang. Det handlar i stället om kvittningsmöjlighet mot aktiv företagsamhet, alltså en högst produktiv verksamhet. Arne Kjörnsberg talade om förmöget folk. Jag vill då påminna om den valaffisch som visade en bild på en dalmatinerhusse, som satt i sin bil. Det var dessa personer -- dalmatinerhussarna -- som fick välja förmögenhetsökning under andra hälften av 80 talet. De köpte bl.a. tavlor, sportbilar och kapplöpningshästar. Vi satsar på produktivt arbete genom att bl.a. sänka skatten på arbetande kapital i småföretag. Tänker ni höja den när ni kommer tillbaka?

Fru talman! På slutet kom det här med arbetande kapital fram. Ni, i regeringen, Carl B. Hamilton, har sänkt skatten med miljard efter miljard, och sedan far ni land och rike runt och talar om arbetande kapital i företag. Den skattesänkningen, Jag tackar för lektionen, eller föreläsningen i nationalekonomi, som det kanske var. Låt mig berätta en historia: För några år sedan blev min hustru kommunalråd i Borås. Efter hennes nominering träffade jag i en hiss en kollega som frågade vilken sektor som hon skulle arbeta på. Jag svarade att hon skulle arbeta på den tekniska. Är hon tekniker? löd hans kommentar. Nej, svarade jag, hon är politiker. Slutsatsen får Carl B. Hamilton dra själv. Jag tycker föreläsningen var intressant, men det var litet mycket med siffror så låt mig komma med ett litet tips. Bakom textilprydnaden här i kammaren finns det möjligheter till visa OH-bilder. Jag återkommer till Carl B. Hamiltons inledning. Regeringen driver en alltför expansiv politik. Har Carl B. Hamilton talat om det för finansministern? Carl B. Hamilton frågar vilket budgetunderskott som vi accepterar. Handlar det om 110 miljarder kronor eller 120 miljarder kronor? Nej, Carl B. Hamilton, vårt alternativ är starkare än ert. Det är mellan 8 och 9 miljarder kronor starkare än ert. Låt mig föra ned diskussionen till vardagsnivå. Är det något fel i de tankegångar som snickaren hade som jag talade om i mitt inledningsanförande? Han som tycker att det vore bättre om kommunen fick stimulansbidrag till att reparera skolor så att han får arbete i stället för att behöva hämta pengar från A kassan. Skulle ett sådant förfaringssätt driva upp räntorna? Eller för att tala om muraren hemma i Borås. Han tycker att det vore bra om man på den nya deponiplatsen -- det är detsamma som landets modernaste avstjälpningsplats -- låter bygga en personalbyggnad. Om man kunde stimulera Borås kommun, som har den här typen av investeringsplaner, att flytta fram starten två år så att t.ex. muraren får arbete, vore det fel? Skulle det driva upp räntorna? Det gäller, i varje fall för mig, Carl B. Hamilton, att flytta ned problematiken till vardagsnivå, till den arbetslöse snickaren och muraren. Som avslutning på denna replik vill jag även tacka Carl B. Hamilton för omtanken om mina och mina kollegers möjligheter till att i vårt parti förklara vad som kommer att krävas i framtiden. Det är kanske förmätet att tro att Allan Larsson och jag är bättre på att klara av den uppgiften i vårt parti än Carl B.

Jag återvänder, fru talman, till Carl B. Hamiltons inledningsanförande i vilket han sade: Antag -- man såg liksom två streck under -- att s-alternativet behöver försvaras med 2 % högre ränta. Därefter talade Carl B. Hamilton i tio minuter från utgångspunkten att hans antagande var riktigt, men han ledde inte i bevis att hans antagande var riktigt. Han byggde emellertid upp sitt resonemang på det sättet. Nu säger Carl B. Hamilton att Socialdemokraternas förslag om skattehöjningar kommer att ha en åtstramande effekt. Carl B. Hamilton! Vilken skattehöjning tror Carl B. Hamilton har störst åtstramande effekt: den av er föreslagna skattehöjningen genom ändrat schablonavdrag för vanliga löntagare, eller den av oss föreslagna skattehöjningen genom höjd förmögenhetsskatt? -- för att ta ett exempel ur den långa lista som jag läste upp i mitt inledningsanförande. Vad för nationalekonomiskt fel ligger det i om den arbetslöse muraren får arbete i stället för A-kassa? Muraren får arbete och känner sig bättre till mods. Hans människovärde, som han själv uppfattar det, stiger och Borås kommun får personalbyggnaden på Solbacken byggd. Jag upprepar: Vad är det för nationalekonomiskt fel i det?
Fru talman! I nuvarande läge är det på följande sätt: Vi kan få åtstramning på två sätt. Det ena sättet är att i denna kammare fatta beslut om skatter, utgifter och regeländringar. Det andra sättet är att bara låta allt flyta, dvs. inte fatta några åtstramande beslut som står i paritet med den dåliga produktionsutveckling som har varit under de senaste tre åren i svensk ekonomi. Då skulle vi kunna överlåta det hela att styras av marknadsräntorna, med den fördelning av inkomster och sysselsättning som detta skulle medföra. Det är inte något bra angreppssätt. Jag tycker att det skall ske genom det politiska systemet, nämligen genom beslut i denna kammare. På så sätt kan vi skydda oss från räntechocker och andra på grund av vårt internationella beroende okontrollerbara effekter. Tanken, vilken Arne Kjörnsberg för fram, med muraren som tycker att det är bra om han får ett arbete i stället för att gå arbetslös, är ju riktig. Det är ju därför som regeringen har vidtagit alla dessa åtgärder med ökade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ett antal miljarder kronor har som bekant satts in för både sysselsättning och utbildning som arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I mitt anledningsanförande nämnde jag att det handlar om 3--4 % av arbetskraften som sysselsätts i denna typ av åtgärd.

Fru talman! Jag blev nyfiken när ja-generalen talade om för Socialdemokraterna vad som skulle hända med deras politik. I det här korta perspektivet fanns det inga val. Carl B. Hamiltons budskap var att räntorna ökar om vi gör någonting åt arbetslösheten, om vi över huvud taget gör någonting i det här landet. I stället skall man medelst politiskt ordning se till att räntorna inte ökar. Vi politiker sitter alltså någonstans på gungbrädet. Eftersom Carl B. Hamilton är ja-general och jag funderar litet längre skulle jag vilja fråga om ett inträde i EU skulle lösa de här problemen. Vi är ju någorlunda överens om att vi har ett arbetslöshetsproblem. Vi har problem med att upprätthålla välfärden, eftersom vi skall ha karensdagar, försämra alla våra system och försämra för kommunerna. Inte minst Carl B. Hamiltons statsråd har bekymmer såväl med barn och handikappomsorg och biblioteksverksamhet som med husläkarsystem. För att inte tala om de här inkomst och förmögenhetsskillnaderna som tydligen är ett villkor för den borgerliga politiken. Hur kommer dessa problem att lösas framöver i Europeiska gemenskapen? Är vi fångna i den här marknaden? Ingår det i Carl B. Hamiltons politiska värld att man skall anpassa sig till den och vidta åtstramningar? Är detta Folkpartiet liberalernas stora vision framöver? Om det är så, måste det uttalas här. Samtidigt som inkomst och förmögenhetsklyftorna ökar med den här förda politiken -- och har så gjort under en längre tid -- krävs det, såvitt jag förstår, för att hålla tillbaka inflationstrycket, att man använder arbetslösheten som ett medel för att inte bomben skall brisera. Har Carl B. Hamilton något annat medel framöver? Jag skulle vilja se visionen, eftersom man säger att vi är så fångna i denna marknads politik av någon obestämbar, någon som inte är vald till denna riksdag eller vald till något. Vi är av nöden tvingade att anpassa oss till den, och framöver måste vi även anpassa oss till en stor union. Vi kanske kan få en liten föreläsning även om detta problem.

Fru talman! Visionen om Europeiska unionen är motiverad av en strävan efter fred och stabilitet mellan de deltagande länderna. Det gäller inte minst visionen om ett monetärt samarbete och en gemensam valuta, ett evigt sätt att knyta ihop t.ex. Tyskland med dess omgivning. Där ligger visionen i denna konstruktion, inte så mycket i de tekniska lösningarna för hur den nya centralbanken skall fungera och dess olika regler. Jag kan hålla med om att man alldeles för litet diskuterar vad Sverige har att erbjuda Europa. Lars-Ove Hagberg antydde vad svenska företag och svenskt samhällsliv har för lösningar och erfarenheter som kan vara mycket nyttiga. Lars-Ove Hagberg talade sedan om inflytandet för den lille mannen och de enskilda människorna. Vad jag vill peka på i detta sammanhang, eftersom Lars Ove Hagberg själv tog upp den europeiska frågan, är att om vi står utanför Europeiska unionen har vi ett betydligt mindre inflytande när det gäller både denna riksdag och våra representanter som har möjlighet att arbeta på det europeiska planet, men också i sista hand de enskilda människorna. De har i sista hand att välja mellan att ha representanter som kan representera dem i olika europeiska organ, parlament och andra representativa organ, eller att inte ha några representanter alls. Då är jag övertygad om att det i slutändan är bättre, även ur demokratisk synvinkel och bortsett från detta med fred och stabilitet, för Sverige och svenskarna att vara med än att stå utanför.

Fru talman! Innan jag påbörjar min lilla föreläsning skall även jag vända mig till Lars-Ove Hagberg och tacka för det samarbete som vi har haft. Lars-Ove Hagberg har varit i riksdagen i 21 år och jag knappt i ett år. Jag har därför inte hunnit lära känna honom så mycket, men jag har ändå uppfattat honom som en rak, kunnig och duktig representant för just Vänsterpartiet. Jag har också förstått att Lars-Ove Hagberg under dessa år har hållit kontakt med sina gamla arbetskamrater på fabriken hemma. Detta tycker jag att vi skall ta som ett föredöme, att leva i nära kontakt med väljarna och de arbetskamrater som man har haft. Tack, Lars-Ove Hagberg, för dessa år i riksdagen. ''Vi har nu kommit till en kritisk punkt i den ekonomiska utvecklingen. Den närmaste tiden kommer att bli avgörande för möjligheten att få ned inflationen utan att gå den i andra länder vanliga vägen över hög arbetslöshet.'' Citatet kommer från 1990 års finansplan, skriven av den dåvarande socialdemokratiske finansministern 1991 började vi utläsa svaret på den oro som Feldt visade i sin finansplan. Arbetslösheten började stiga dramatiskt. Företagen började rationalisera och effektivisera sin produktion, samtidigt som lågkonjunkturen kom och företagen insåg att devalveringar inte skulle rädda dem ur den kostnadsanpassning som var nödvändig. Socialdemokratin förde oss till den tredje vägens ände. Vi hamnade rakt i det arbetslöshetens stålbad som Feldt i en annan finansplan varnade för. När fyrklöverregeringen tillträdde var det därför en tuff utmaning som förelåg. Alla de grundläggande problem som Sverige lidit av, men som dolts av devalveringar, långvarig internationell högkonjunktur och fallande oljepriser, tvingades man nu angripa mitt i en lågkonjunktur. Regeringens strategi är att bibehålla en låg inflation, främja utvecklingskraften i det svenska näringslivet och därigenom skapa förutsättningar för riktiga jobb. Innan vi nått dithän satsas mer pengar än någonsin tidigare på arbetsmarknadspolitik, utbildning och infrastrukturupprustning för att både motverka den öppna arbetslösheten och lägga en bra grund för den konjunkturuppgång som vi nu ser skymten av. Den här gången är också uppgången något mer tydlig än den var i valrörelsen då vändpunkten med stort V basunerades ut. Jag blev därför litet konfunderad över Arne Kjörnsbergs påhopp som gav intryck av att regeringen inte gör något för att angripa arbetslösheten. Jag skall gärna medge att jag nog är lika orolig som Arne Kjörnsberg över arbetslösheten och inte minst långtidsarbetslösheten, som också Lars Tobisson pekade på. Men det satsas betydande resurser på detta område. Problemet är att det tar tid innan åtgärder verkar. Situationen var ungefär densamma efter 1982 års val då Socialdemokraterna tog över regeringsmakten och då vi hade en besvärlig konjunktur och en besvärlig ekonomisk sits. Arbetslösheten ökade ett bra tag innan den började minska. Då minskade den också till stor del tack vare en internationell konjunkturuppgång. Ett av de stora problemen i den svenska ekonomin är det snabbt växande underskottet i statsbudgeten. För innevarande budgetår beräknas underskottet bli 71 miljarder kronor och för nästa budgetår drygt 100 miljarder kronor. För att få perspektiv på dessa siffror kan vi jämföra med USA:s budgetunderskott som 1992 uppgår till 6,6 % av BNP, medan det svenska underskottet beräknas till 6,9 % av BNP. Det stora svenska underskottet förklaras delvis av att konjunkturavmattningen i Sverige varit djupare än i omvärlden, men jämförelsen visar ändå hur allvarligt problemet är. Enligt den långsiktiga konsekvenskalkylen i kompletteringspropositionen blir underskottet runt 100 miljarder kronor under de närmaste fem åren om inget görs. Nu tvistar de lärde om hur allvarligt detta problem egentligen är. En stor del av underskottet är konjunkturbetingat, vilket innebär att det försvinner relativt snabbt vid en konjunkturuppgång. Det allvarliga är därför det s.k. strukturella underskottet, som ingen kan säga exakt hur stort det är. En god gissning är dock att det handlar om 30--40 miljarder kronor. Som vi kristdemokrater ser saken finns det tre allvarliga problem med ett stigande budgetunderskott. För det första gäller det de effekter som det kan få på räntenivån och omvärldens tilltro till den svenska ekonomin. För det andra ockuperar budgetunderskottet ungefär 70--90 miljarder kronor av statsbudgeten i form av räntor, medel som kunde användas på andra områden. Därmed betalar statskassan ut enorma pengar till långivare i Sverige utan fördelningspolitisk träffsäkerhet. I stället skulle en stor del av dessa pengar kunna användas till riktade insatser för exempelvis pensionärer med liten eller ingen ATP, till vård och omsorg, till handikappade och till biståndsinsatser för tredje världens svältande människor. För det tredje är ett stort budgetunderskott också ett moraliskt problem, främst på grund av att vi i dag lånar för att upprätthålla en levnadsstandard och en konsumtion som våra barn får betala notan för. Däri ligger det moraliska problemet. Det är mot den här bakgrunden som vi måste våga föra en diskussion om statens utgifter, våga fråga oss om vi prioriterar rätt när bostadssubventioner får kosta 56 miljarder kronor per år -- för att ta ett exempel från gårdagens debatt här i kammaren. Vissa partier skriker nej, nej till allting. Problemet är att den svenska ekonomin nu har krympt två år i rad, vilket inte har hänt sedan 30-talet, och skattetrycket i Sverige är så högt att det inte finns någon möjlighet att klara budgetunderskottet med skattehöjningar. Det är därför vi kristdemokrater ställer upp på besparingar -- besparingar som är så utformade att de inte drabbar de långtidssjuka, de arbetslösa, de handikappade, människorna i tredje världen och arbetet för en bättre miljö. Det är därför vi kristdemokrater anser det vara nödvändigt med ett nytt bostadsfinansieringssystem. Och det är därför vi kristdemokrater deltar i en regering som vågar se över de snabbt växande transfereringssystemen. pensionsstöd och arbetsmarknadsstöd. Samtidigt ökade BNP med bara 12,9 %. Alla inser att detta inte håller i längden. Socialdemokraterna säger dock bara nej, nej. Och alla intresseorganisationer säger stopp, stopp. Men de som på sikt drabbas av dåliga statsfinanser, de gamla och de svaga exempelvis, har inga intresseorganisationer med utredningsresurser och kampanjpengar bakom sig. Att våga genomföra förändringar i de snabbt växande transfereringssystemen är därför en fråga om hederlighet gentemot kommande generationer. En besparing som vi diskuterar är karensdagarna. Jag måste faktiskt få kommentera Bo G. Jenevalls inlägg. Han säger att karensdagar är dåligt. Det har man kommit underfund om efter valrörelsen -- då var ju tre karensdagar den högsta lyckan på jorden. Nu är t.o.m. två karensdagar dåligt. I stället vill man ha ett helhetsgrepp som innebär att ersättningen skall sänkas till 67 % under de första Det här inte är ett förslag som regeringen avfärdar därför att det kommer från fel håll. Problemet är att förslaget är dåligt, eftersom långtidssjuka drabbas. Att ha två karensdagar kan nog jag, min pappa som är vaktmästare och min syster som är förskollärare stå ut med. Men om man drabbas av sjukdom under en längre tid vill man vara säker på att man får ett fullgott skydd. Det är ett sådant förslag som regeringen jobbar med och som är ute på remiss just nu. Fru talman! Syftet för oss kristdemokrater med den ekonomiska politiken är inte att i första hand åstadkomma mer pengar i plånboken för den vanlige svensken, även om det i sig inte är något negativt. Det primära, det som driver oss, är den fasta förvissningen att vi genom att komma till rätta med grundläggande problem i den svenska ekonomin kommer att kunna åstadkomma en bättre vård av och omsorg om våra gamla, större resurser till miljöarbetet, full sysselsättning, god utbildning och ett ökat bistånd till tredje världen samt mer pengar för åtgärder som syftar till att skapa en trygg och harmonisk uppväxtmiljö för våra barn. För att allt detta skall bli möjligt måste vi ha ordning på statsfinanserna och ge det konkurrensutsatta näringslivet goda villkor när det gäller att konkurrera och att skapa jobb. Socialdemokraterna har under senare tid börjat tala om regeringens ''ofinansierade skattesänkningar''. Beträffande Allan Larsson är det tydligen ett stående inslag i alla sändningar i radio och TV där han är med. Arne Kjörnsberg verkar försöka sig på samma teknik här i dag. Tydligen tror man från socialdemokratisk sida att ett felaktigt påstående blir en sanning genom att det upprepas tillräckligt ofta. Om vi tittar närmare på dessa saker ser vi att den största skattesänkning som regeringen hittills har genomfört är sänkningen av momsen på mat från 25 Socialdemokraterna före valet och innebar helt enkelt ett slopande av en tillfälligt höjd moms. Är det den åtgärden som är ofinansierad, Arne När det gäller höjningen av brytpunkten i inkomstskatteskalan är det fråga om en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. Var den skattesänkningen ofinansierad? Kanske finns det fler saker beträffande skattereformen som är ofinansierade. Var god och redogör för hur det förhåller sig! Slopandet av omsättningsskatten på aktiehandeln har Socialdemokraterna i efterhand ställt upp på, dvs. efter att själva ha halverat den ett halvår före valet. Det kan väl inte vara den skatten som var ofinansierad. Ni har ju själva i efterhand stött den. Den sänkning av momsen som nu kommer att ske, något som gäller från den 1 januari 1993, är finansierad genom det slopade schablonavdraget och den onödiga karusell som Bo G. Jenevall talade om men som innehåller både förstärkta förutsättningar för näringslivet och en god fördelningspolitik. Den fördelningspolitiken är neutral för de flesta hushåll. Men om man väger in de indirekta effekterna på exempelvis prisutvecklingen och om man tittar på den disponibla inkomsten, finner man att alla inkomstgrupper tjänar på den omläggning som regeringen genomför. Det finns kalkyler från finansdepartementets fördelningspolitiska enhet som visar just på detta. Jag överlämnar gärna ett exemplar till Arne Kjörnsberg om han närmare vill studera dessa kalkyler. Nej, sanningen är den att regeringens skatteåtgärder både är finansierade och innebär positiva effekter för ekonomins utvecklingskraft. I motsats till vad som gäller för Socialdemokraterna är de dessutom finansierade på ett trovärdigt sätt -- alltså inte med engångsbelopp eller med luftkalkyler. Fru talman! I de ekonomiska debatterna talar vi mycket om ekonomisk tillväxt. Traditionellt har man försökt förklara den ekonomiska utvecklingen med tillgången på arbetskraft och kapital samt den tekniska utvecklingen. Det har dock blivit allt mer uppenbart att dessa variabler lämnar stora delar av utvecklingen oförklarade. Inte minst skillnaden mellan olika länders utveckling fordrar andra förklaringar. Den senaste tidens forskning har därför sökt nya förklaringar, och en förklaring som växt fram som helt central gäller utformningen av samhällets institutioner. Med institutioner menas alla de regler som formellt och informellt styr mänskligt handlande. De formella reglerna är lagstiftningen. De informella reglerna är den etik som präglar vårt beteende. Dessa institutioner bildar den ram inom vilken individer, familjer, företag och myndigheter verkar. I det samhälle där ekonomin baseras på hederlighet, personligt ansvarstagande och hänsynstagande blir transaktionskostnaderna i ekonomin låga, vilket är avgörande för en långsiktigt god ekonomisk utveckling. Inte minst Coase, har i sin forskning visat på detta. Jag tror helt enkelt att den kristna etiken är en god grund för samhällsbyggandet som innebär låga transaktionskostnader och därmed en god ekonomisk tillväxt. Fotbollshuliganerna har på ett pedagogiskt sätt visat hur kostnaderna för att genomföra ett arrangemang skjuter i höjden när det finns olika uppfattningar om hur vi bör uppträda gentemot varandra -- polisbevakningen exempelvis beräknas nu kosta 100 miljoner kronor. Detsamma gäller de skattehuliganer som tvingar fram byråkrati, kontrollapparater och finanspoliser. Vidare handlar det om försäljarhuliganer som gör att konsumenterna måste gardera sig på ett tids och kostnadskrävande sätt, miljöhuliganer som tvingar fram kontrollmyndigheter, skatter och avgifter, VD-huliganer som skapar osäkerhet hos anställda, ägare och kreditgivare samt bankhuliganer som nekar produktiva småföretag krediter på grund av sina egna spekulationsförluster. Kanske handlar det också om politikerhuliganer som ställer till det genom olika beslut i riksdagen. Ett växande problem är därför den allmänna försvagning av det etiska medvetandet och av rättsuppfattningen som sker i vårt samhälle. Vi ser det i finanskrascherna, i den ekonomiska brottsligheten, i deklarationsfusket, i stölderna på arbetsplatserna och i den ökande bristen på förtroende för varandra i affärslivet. En sund marknadsekonomi förutsätter en gemensam etisk grund. På lång sikt är det kanske viktigare för den ekonomiska tillväxten hur den etiska grunden i vårt samhälle och hur konsensus kring denna utvecklas än om löntagarfonderna avvecklas, vilken bolagsskattesats vi har, hur hög inflationen är, hur snabbt privatiseringarna kan genomföras osv. Dessa åtgärder är viktiga. Men det kanske inte enbart är de som avgör den ekonomiska tillväxten. Fru talman! Vad jag vill ha sagt är att den ekonomiska utvecklingen kanske lika mycket beror på det beslut som kammaren fattade för några dagar sedan om att skolan skall utgå från den kristna etiken och den västerländska humanismen som på hur exakt finansutskottet formulerar sig i det betänkande som vi debatterar här i dag -- ett betänkande som jag tycker är så pass bra att jag yrkar bifall till hemställan i detta samt avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Stefan Attefall är konsekvent. Han måste i varje anförande säga någonting om Ny demokrati. Det är trevligt, för då får vi anledning att bemöta honom. Vi står givetvis fast vid vårt nya förslag när det gäller karensdagarna. Stefan Attefall yvdes över att vi har ändrat oss. Vi kommer att ändra oss många gånger, därför att vi följer med tiden och förändrar oss med den. När vi får någonting bättre i händerna än det vi har haft tidigare, använder vi oss av det. Jag vill för tydlighetens skull ännu en gång understryka att förslaget inte är vårt, men vi tycker att det är bra. Det är därför vi har tagit upp det. Det vore roligt att någon gång höra ett förslag från Stefan Attefall om någonting över huvud taget. Jag har inte hört något som har tillfört debatten något bränsle. Välkommen i laget, så att vi får något att diskutera!
Fru talman! Det var trevligt att få kommentera något av det Bo G. Jenevall sade. Han har suttit tyst alltför länge, och jag ville att han skulle få chans att uttrycka sin uppfattning. Kontentan är att sänkt ersättning under lång tid för dem som blir sjuka är ett sämre förslag än karensdagar, som i första hand drabbar korttidssjuka. Så enkelt är det. Ny demokrati får lätt chansen att åka omkring och i massmedia säga nej till tuffa och obekväma besparingsförslag från regeringen. Men få tar upp en diskussion om vad Ny demokratis alternativ är. Jag tycker att Ny demokratis förslag i detta fall är sämre. Vi har ett förslag från kds om karensdagar. Det har vi stått för i valrörelsen. Vi föreslog som minimikrav en karensdag. Men den ekonomiska utvecklingen har gjort att vi har ställt upp på två karensdagar. Jag gjorde ett försök till en liten föreläsning om etikens betydelse för marknadsekonomin. Det kanske kan vara tankar som Bo Jenevall kan fundera över på sin kammare. Sedan kan han komma tillbaka i nästa debatt, så kan vi ta en diskussion om det också.
Fru talman! Vi påstår aldrig att alla delar i de förslag vi kommer med är bra. Men vi för fram förslagen, och vi vill ha diskussion. Det är det förslag är till för. Man skall ta upp dem till debatt. Man skall ventilera dem, vrida och vända på dem, och med gemensamma krafter och tankar om konsensus kommer man fram till någonting som är bra. Jag vill dessutom understryka att det förslag som vi har lagt fram ur besparingshänseende t.o.m. är bättre än regeringens. Det är beräknat till 6,1 Vi är mottagliga för positiva förändringar, så att vi kan komma fram till ett bra beslut. Jag vill än en gång ''pusha'' för konsensus.
Fru talman! Jenevall tyckte att det är bra att Ny demokratis förslag tas upp till debatt. Det var precis vad jag försökte göra. Jag hoppas att han därmed är tacksam mot mig. För övrigt upplever jag inte att Jenevall har kommenterat min kritik mot förslaget att sänka ersättningsnivån under så lång tid som två veckor. Det skulle slå mot de långtidssjuka. Det verkar inte som om Jenevall har funderat över det. Jag föreslår Bo G. Jenevall en trevlig sommar, med funderingar över de aspekterna av hans eget förslag.

Fru talman! Arne Kjörnsberg upprepar allt det goda som den förra regeringen har gjort. Jag säger också att det gjordes mycket bra saker under slutet av er regeringsperiod -- ja, under hela perioden. Mycket var mindre lyckat, men många saker var bra. Jag tror också att stabiliseringsavtalet hade en positiv effekt. Men jag tror att Kjörnsberg något överdriver effekten av det. Den begynnande lågkonjunkturen och den kostnadskris som man upplevde i det svenska näringslivet var nog så verksamma för att få ner löneökningarna. Ecu-anslutningen var en eftergift efter många års tjat från opppositionen om att man skulle vidta den åtgärden. Energiöverenskommelsen har också vi stött. Problemet är bara att de positiva tecken som fanns under Allan Larssons första år som finansminister har försvunnit. Det ser man när man nu börjar läsa de ekonomiska motionerna från Socialdemokraterna. Nu handlar det om nej till allting, stopp för alla förändringar. Ni vill inte göra någonting åt att kostnaderna för de stora transfereringssystemen skenar i väg. Det handlar många gånger om populism och skattehöjningar. Man dammsuger landet efter olika projekt som skall göras för att skapa jobb. Men det är bara inom den offentliga sektorn det skall byggas. Vi vet att vi i första hand måste förstärka det konkurrensutsatta näringslivet för att klara välfärden på sikt. Ingen har heller anvisat finansieringen av driftskostnaderna under extraåren, när man skall tidigarelägga investeringar. Kom ihåg en sak, Arne Kjörnsberg. Många av dessa projekt genomförs. Vi tidigarelägger investeringar i infrastruktur och har lämnat en del stimulanser till kommuneras upprustning av skolor, utbildning osv. Jag skulle vilja att Arne Kjörnsberg använde sin sista replik till att förklara hur man kan fara fram med det ohederliga påståendet att de skattesänkningar som regeringen genomför är ofinansierade, när bl.a. er egen momssänkning från valet 91 finns med i sammanställningen på netto 32

Fru talman! Det har varit ett viktigt och händelserikt år i Sveriges riksdag. Inte på mycket länge har så många betydelsefulla beslut fattats i denna kammare. När regeringen tillträdde i höstas hade vi fått mandat av väljarna att förnya och förändra Sverige. Vi skulle lägga om den ekonomiska politiken så att tillväxten kommer tillbaka, så att det blir fler jobb och så att välfärden stärks och förbättras. Den verklighet vi mötte var arbetslöshetsbomben. Från 1989 och fram till valet hade över 120 000 jobb försvunnit i industrin och ytterligare 50 000 1991. Det var resultatet av den tredje vägens politik. Ett snabbt stigande budgetunderskott och växande problem inom bank och finansvärlden hörde också till det som återfanns på finansdepartementets i övrigt ganska tomma hyllor. Vi lovade ett antal saker i valrörelsen och i regeringsförklaringen. Det har vi också genomfört. Det tycks förvåna framför allt den socialdemokratiska oppositionen att regeringen håller vallöften. Jag tycker att det är bra, och jag tror att det medverkar till att öka tilltron till politiker. Det är viktigt för det politiska systemets framtid. Vad lovade vi hushållen? Lägre moms på maten -- det är genomfört. Lägre moms på andra varor och tjänster -- den sänks nu från 25 % till 22 % nästa år. Det skall löna sig att arbeta och spara. Det skattebeslut, som jag hoppas att kammaren skall fatta om ett par timmar, ger just resultatet att det lönar sig bättre att arbeta, och det finns redan ett beslut om lägre skatt på sparande. Det skall alltså löna sig bättre för hushållen att spara. Vi lovade att det skall löna sig att satsa på utbildning. Riksdagen har på vårt förslag beslutat om en kraftig ökning av antalet utbildningsplatser, både inom arbetsmarknadspolitiken, gymnasieskolan och högskolan. Vi lovade förbättringar även i kärva tider för det glömda Sverige. Familjer med handikappade barn har redan fått en stor höjning av vårdbidraget -- och mer kommer. Flyktingpolitiken har blivit mer human, och biståndet till Östeuropa har ökat kraftigt. Vi lovade att ge förnyelsen av den offentliga sektorn en rivstart. Hushållen skulle själva få välja viktiga sociala tjänster, utan den socialdemokratiska förmyndarattityden. Vi började med att ge alla dagis samma möjligheter, och har gått vidare med möjligheten för hushållen att välja skola för barnen och att välja sin egen husläkare. I går fattades beslut om att avskaffa en massa statliga pekpinnar och onödiga regleringar för kommunernas verksamhetsområde. Vi lovade låga prisökningar. De är nu lägre än i nästan alla andra länder, bara 2 %, och blir lika låga nästa år. Det är ganska bra. Vad lovade vi företagen? Småföretagen skulle bli av med straffskatten på maskiner, byggnader och varulager -- den är borta. Generationsskiften skulle underlättas, så att småföretagen skulle kunna leva kvar och slippa säljas till stora företag -- så har skett, bl.a. genom sänkt arvsskatt. De kollektiva löntagarfonderna skulle avskaffas -- de är nu borta. så har skett genom att den allmänna löneskatten har tagits bort och de sociala avgifterna sänkts för företagen i Norrland. Vi lovade lägre energiskatter för industrin -- så blir det. Det är viktigt inte minst för basindustrin i Norrland och längs kusten. Det allra viktigaste vi lovade gällde jobben. Där syns ännu ingen förbättring -- tvärtom dras vi fortfarande med sviterna av Socialdemokraternas arbetslöshetsbomb. Men grunden har börjat byggas för att investeringar och jobb skall hamna i Sverige och inte flytta utomlands. Jag skall återkomma till det. Vi lovade också att satsa hårdare än någon annan regering på arbetslinjen inom arbetsmarknadspolitiken. AMS har fått stora resurser, och antalet platser på gymnasier och högskolor har ökat. Vi bygger vägar och järnvägar för att knyta Sverige närmare kontinenten. Just nu pågår 19 stora projekt. Ytterligare 23 stora projekt ligger i startgroparna. Vi har infört ett helt nytt system med praktikplatser för ungdomar. Det har Socialdemokraterna gått emot! Det är helt obegripligt, annat än möjligen som bevis för att det fortfarande är LO som styr och inte det politiska partiet. Vad är det för fel på att ge arbetslösa ungdomar chansen att skaffa sig yrkeserfarenhet? Jag tycker att det är utmärkt. Vi lovade sätta stopp för de skenande utgiftsökningarna i socialförsäkringssystemen. Det kräver en hel del svåra och tuffa beslut, men det är nödvändigt för att sanera statens budget och de offentliga finanserna. Vi kan inte få någon tillväxt och fart på investeringar och jobb i Sverige om vi skall ha offentliga utgifter som motsvarar två tredjedelar av hela produktionen. Sammantaget har riksdagen sedan i höstas fattat beslut om minskade offentliga utgifter på nästan 20 miljarder kronor, räknat på helår. Lika viktigt som minskningarna i kronor och ören är att de olika utgiftssystemen görs om så att det lönar sig bättre att arbeta och spara än att försöka få ett statligt eller kommunalt bidrag. Det är utomordentligt glädjande att riksdagen har tagit sitt ansvar och fattat dessa tuffa men nödvändiga beslut. Det visar att även en minoritetsregering kan skapa parlamentariska majoriteter för svåra beslut. Riksdagen har förvisso ändrat i några förslag, men sammantaget är det mycket mindre än vad den socialdemokratiska minoritetsregeringen råkade ut för. Det handlar, som flera har nämnt tidigare, om blygsamma 26 Detta är beslut som riksdagen har fattat vilket -- framför allt långsiktigt -- kommer att få en avgörande betydelse för Sveriges möjligheter att fånga de chanser till ökat välstånd som 1990-talet erbjuder. Sveriges välstånd är beroende av öppenhet mot omvärlden. Sedan industrialismens genombrott har exporten varit motorn i vår tillväxt. Integrationen i Västeuropa, medlemskapet i EG och övergången till marknadsekonomi i de forna kommunistländerna i Öst och Centraleuropa skapar stora nya möjligheter för Sverige. Förutsättningarna för ökad export, god tillväxt, låg inflation, lönsamma företag och därmed nya stabila jobb är goda. Men denna positiva utveckling kommer inte automatiskt. För att den skall bli verklighet ställs även framöver hårda krav på den ekonomiska politiken. Svensk industri måste vara väl rustad att möta den nya efterfrågan som följer i integrationens och den politiska frigörelsens spår. En exportledd tillväxt är det enda som är långsiktigt hållbart. Fru talman! Alla kommande beslut är alltså inte svåra, i varje fall inte för borgerliga väljare och riksdagsledamöter. Beslut om framtidsinvesteringar i utbildning, forskning och infrastruktur som stärker tillväxtkraften hör säkert till de enklare, och likaså beslut om strategiska skattesänkningar för mindre och medelstora företag. Avregleringar, försäljning av statliga företag, skärpt konkurrens är också lätt att försvara och förklara. Där syns resultaten ganska omedelbart i form av ökad valfrihet för enskilda människor och färre monopol för företagen. Den främsta uppgiften för den ekonomiska politiken är att hålla nere prisökningarna och ge förutsättning för lägre ränta. Det kräver ett antal ting, framför allt ordning och reda i de offentliga finanserna. Det kommer att krävas fler tuffa och svåra beslut här i riksdagens kammare. Det krävs uthållighet för att bygga vidare på den grund som har lagts genom de beslut som har fattats detta riksdagsår. Det krävs uthållighet för den långsiktiga utgiftsstrategin och den successiva minskningen av de offentliga utgifterna med 30 miljarder kronor framöver. Budgetunderskottet uppvägs i dag mer än väl av en ökning av det privata sparandet, men om det fortsätter att öka kommer det successivt att bli vårt största problem. Bara räntebetalningarna kommer då att ta allt större del av utgifterna i anspråk. Både i sig själv och genom indirekta effekter som pressar upp räntan tvingar det oss att ta fram åtstramningsåtgärder. Därför måste utvecklingen i de offentliga finanserna vändas så att underskottet börjar minska. Det är lika viktigt att detta sker genom förändringar på utgiftssidan. Vi vet vad som händer om den uthållighet som jag begär av riksdagen skulle svikta. Då fortsätter underskottet att öka, priserna börjar stiga och räntan börjar stiga. Då blir det inga nya jobb. Det blir en orättvis och dold fördelningspolitik där inflation, höga räntor och hög arbetslöshet omfördelar från den som har litet till den som redan har mycket. Det är i praktiken vad Socialdemokraterna i dag förordar. Jag tycker att det är fel. Det är dessutom omoraliskt, eftersom bördan av stigande underskott skyfflas över på våra barn och barnbarn. Fru talman! Den socialdemokratiska politiken lider av ytterligare ett antal brister. Den förstör utvecklingskraften i ekonomin. Ingen kan ju på allvar tro att lösningen på Sveriges ekonomiska problem ligger i ökade skatter, ökade offentliga utgifter hos stat och kommun, ökade subventioner till byggande och mer aktie och fastighetsköp av kollektiva fonder. Ändå är det vad Socialdemokraterna föreslår. Skatterna skall enligt dem höjas med 14 miljarder kronor för framför allt småföretagare och andra delar av näringslivet. Det är en repris av en politik som redan visat sig inte fungera. Jag tycker att två effekter är särskilt allvarliga. En sådan politik som Socialdemokraterna förordar skadar produktion och investeringar i Sverige. Då försvinner jobben till utlandet, och kvar i Sverige blir mer arbetslöshet. Nu finns en begynnande tilltro till Sverige som företagarland. Balansen i investeringar är till Sveriges fördel. Det är viktigt att det fortsätter. Det skulle den socialdemokratiska politiken förstöra. Den andra effekt av det socialdemokratiska förslaget som jag tycker är särskilt allvarlig gäller välfärdspolitiken. Den kräver nämligen en stark ekonomisk bas. Det är bara en ekonomi som växer som ger de skatteinkomster som välfärdspolitiken är beroende av. Jag gillar välfärdspolitik. Jag gillar dagis, hemtjänst och sjukvård. Jag gillar den trygghet och rättvisa som välfärdspolitiken ger oss. Basen för välfärdspolitiken är den ekonomiska tillväxten. Hoten mot den sociala tryggheten kommer inte alls från EG eller någan annanstans. De kommer från en försvagad ekonomisk utveckling i Sverige och utebliven tillväxt. Det är därför jag gillar ekonomisk tillväxt. Det är det enda som kan förbättra och stärka den sociala tryggheten för medborgarna i Sverige. Omvandlingen av svensk ekonomi från stagnationsekonomi modell s till tillväxtekonomi, och från höginflationsekonomi modell s till låginflationsekonomi, är ganska mödosam. Det tar tid att rätta till den tredje vägens felsteg och försummelser. Det finns inga genvägar. Det skulle ju vara jätteskönt om det fanns genvägar, men man måste ändå se sanningen i vitögat. Det finns inga genvägar. Det positiva är att vi börjar se tecken på att regeringens politik ger resultat i form av ett antal viktiga trendbrott. Jag vill peka på några sådana. Inflationen har pressats ner. Den är nu lägre än i våra viktigaste konkurrentländer, och den förväntas förbli låg, vilket är minst lika viktigt. Produktiviteten ökar mycket kraftigt i det svenska näringslivet och lönekostnadsökningarna är låga. Det betyder att Sverige börjar bli ett konkurrenskraftigt land igen. I själva verket är det så att företagens konkurrenssituation nu förbättras med totalt nästan 9 % i år och nästa år. Det är första gången på mycket länge som Sverige åstadkommer en anpassning av kostnadsläget utan att rubba växelkursen. Vi får nu rapporter om att våra exportföretag börjar ta hem order från utlandet. Exporten till EG har redan ökat, visserligen inte med så många procent, men ändå med ca 2 % jämfört med för ett år sedan. Tilltron till Sverige som företagarnation börjar återvända, som jag nämnde. Strömmen av investeringar, som förut gick ensidigt ut från Sverige, går nu alltmer in till oss. Det kommer att ge jobb. Det är det enda som kommer att ge jobb. Allt detta är bra. Det visar att politiken är riktig och att den fungerar. Men jag måste understryka: för att sundhetstecknen i ekonomin skall bli bestående krävs det uthållighet i den ekonomiska politiken. Jag tänker hålla fast vid de långsiktiga målen för den ekonomiska politiken, dvs. låg inflation, ökad tillväxt, lönsamma företag och nya jobb. För Socialdemokraterna existerar bara det korta perspektivet. Men det finns som sagt inga genvägar. Det finns inga snabba klipp i den ekonomiska politiken. Det var i själva verket 1980-talets socialdemokratiska politik som gav de snabba klippen, men de kom i finansvärlden och på fastighetsmarknaden. Det var det hårda kapitalets decennium. Spekulation i stigande fastighetsvärden och hög inflation lönade sig bra mycket bättre än företagande, arbete och utbildning. Nu är det hårda kapitalets tid förbi. På 1990-talet skall vi satsa på det mjuka kapitalet -- människor, kreativitet, utbildning och företagande. Det är att släppa fram och stimulera den skaparkraft som finns hos alla enskilda människor. Det är det enda sätt på vilket man skapar en uthållig ekonomisk tillväxt och en växande social trygghet för medborgarna. Fru talman! Det är mycket glädjande att finansutskottets majoritet föreslår bifall till regeringens politik.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg och jag har praktiskt taget aldrig samma uppfattning om den ekonomiska politiken. Det är kanske inte så egendomligt att Folkpartiet liberalerna och Vänsterpartiet har, krasst uttryckt, ganska olika synsätt när det gäller marknader, privat företagande och sådant. Jag kan bara konstatera att ett framträdande inslag i de konkreta förslag som Vänsterpartiet har lagt fram på det ekonomiska området -- mer så hos Vänsterpartiet än hos Socialdemokraterna -- är ett betydande antal skattehöjningar, som skulle få som direkt effekt att driva ut investeringar från Sverige. Kvar skulle bli mer av arbetslöshet. Jag tycker att det är jättedåligt. Jag kan bara konstatera att Lars Ove Hagberg måste göra någon annan sorts analys. Just nu har vi lyckats vända denna ström. Svenska företag investerar nu utomlands ungefär 27 miljarder kronor, och in till Sverige kommer investeringar för 29 miljarder kronor. Jag tror att det senast var 1969 som vi hade en sådan positiv balans i direktinvesteringarna. Den är faktiskt mycket bra, men den skulle förstöras helt med Jag är glad för att få frågan om sparandet. Jag tar nämligen varje tillfälle i akt att tala om hur oerhört centralt det är för enskilda människor att ha en liten sparad slant på banken, i aktier, i sitt eget hus eller på något annat sätt -- men banksparande är det vanligaste. Självfallet kan inte alla omedelbart få ihop en årslön eller någon annan stor summa, men om man aldrig börjar, får man aldrig ihop ens ett mindre sparbelopp. Det är faktiskt en oerhörd trygghet för enskilda människor att ha tillgång till en egen sparad slant och att vara litet mindre beroende av beslut i denna kammare, beslut hos arbetsgivare eller beslut hos offentliga myndigheter eller på annat sätt. Jag tycker -- säkert i motsats till Lars Ove Hagberg -- att det skänker en betydande ökad självkänsla och självständighet, som jag tror är positiv för enskilda individer och som medverkar till att göra människor mera stolta över sin egen förmåga och sin egen kapacitet. Det tycker jag är bra.

Fru talman! Låt mig till Lars-Ove Hagberg säga att jag mycket väl förstår att många upplever det som orealistiskt att kunna få ihop en hel årslön i sparade slantar. Det är ett resultat av många decenniers socialdemokratiskt förord för kollektivt sparande. Individerna skulle inte ha några egna tillgångar, utan det skulle skötas av stat och kommun. Att ändra på detta kommer självfallet att ta mycket lång tid. Vad jag tycker är angeläget och vad jag gläder mig åt att få göra är att propagera för att börja även i liten skala. Då får man den ökade individuella trygghet som en liten sparad slant skänker. Jag förstår också att Lars-Ove Hagberg och jag har olika åsikter om företagare. Det är alldeles riktigt att många av de förslag som regeringen har lagt fram och som riksdagen har beslutat om gäller just bättre möjligheter för företagare, alltså personerna som driver företag. Det är de enskilda personerna, inte bolag i någon konstig juridisk konstruktion, som producerar investeringar och ger jobb, utan de enskilda företagarna. Det är de som måste ha vettiga villkor för att öka produktion och investeringar i Sverige. Det är också det som nu börjar synas så smått -- det syns inte några stora ljuspunkter ännu. Slutligen några ord om sjukförsäkringen och karensdagarna. Det finns två effekter av dessa. Både Folkpartiet liberalerna och andra borgerliga partier lovade i valrörelsen att vi skulle få bukt med de skenande utgifterna i socialförsäkringssystemen. De förstör möjligheterna att föra en bra finanspolitik, som i slutänden ökar enskilda människors välfärd. Det finns alltså två positiva effekter av det förslag om karensdagar som nu är ute på remiss. Den ena handlar om betydande minskningar i kronor och ören av de offentliga utgifterna. Den andra handlar om de regelförändringar som medverkar till detta. Enligt regeln om självrisk får var och en av oss betala en litet ökad självrisk. Jag tycker själv att det är en oerhört mycket mera tilltalande lösning, som jag dessutom tror är fullt acceptabel för många människor, än att sänka ersättningen för den som t.ex. råkar bryta benet och måste vara borta från jobbet kanske i många veckor. Det här förslaget berörande sjukförsäkringssystemet är ett viktigt inslag i en politik som sammantaget är nödvändig för att få bukt med de problem som 80-talets hårda kapitalbetoning med fastighetsvärdeökningar och snabb inflation skapade.

Fru talman! Jag ställde tidigare i mitt anförande några frågor till finansministern. Jag skulle vilja ha en reaktion på åtminstone en fråga, nämligen den om finansministerns syn på det långsiktiga budgetunderskottet mot bakgrund av den s.k. LK

Fru talman! Jag har självfallet ingenting emot att diskutera förslag, från vilket parti de än kommer. Om man ser tillbaka på den majoritet som finns för ett stort antal beslut, så framgår det också att regeringspartierna ibland har fått stöd t.o.m. från socialdemokrater, vid något enstaka tillfälle från Vänsterpartiet och vid ett antal tillfällen från Ny demokrati. Problemet med innehållet i Bo Jenevalls uttalanden nyligen är ju att i de motioner som är framlagda är förslagen om minskade utgifter, om jag skall uttrycka mig försiktigt, inte möjliga att genomföra därför att det är liksom lösliga hugskott. Så lätt kan man inte ta på de behov av utgiftsminskningar som -- vilket Bo Jenevall tydligen håller med om -- Jag ser fram mot att få litet mer genomarbetade synpunkter -- och möjligen också att man faktiskt även från Ny demokratis sida skall vara beredd att hålla fast vid saker och ting som man vid något tillfälle påstår.